Herr talman! Den borgerliga regeringens och de borgerliga partiernas syn på och agerande i skattefrågor är riktade mot dem som har låga och medelstora inkomster, ja, man kan jämföra deras förslagenhet och genomförande av s.k. skattereformer som omvända Lasse-Maja-historier. Vi vet att Lasse-Maja var känd för att stjäla från de rika och ge åt de fattiga. Borgerlighetens gemensamma agerande är att stjäla från de fattiga och ge till de rika. Vi har under de år som borgerliga regeringar av olika slag suttit vid makten utsatts för denna oacceptabla politiska linje. Att de borgerliga partierna så kraftigt överför skattetrycket på de vanliga inkomstskikten har de effektivt kunnat dölja i valrörelserna. Där har det.o.m. helt frankt gått ut och påstått att de skall sänka skatterna. De som erhåller skattesänkningarna är framför allt de som har höga inkomster och som dessutom har arbetsfria inkomster från t.ex. kupongklippning och spekulationer. Moderata samlingspartiet har i valrörelse efter valrörelse talat om att sänka skatterna, men vad det medverkat till är höjningar av de indirekta skatterna och kommunalskatterna samt genomförande av sådana förändringar som ytterligare tjänat kapitalistklassen. Jag är övertygad om att det inte är fråga om självbedrägeri från moderaternas sida utan om en utstuderad taktik, men det är i allra högsta grad ett bedrägeri mot de väljargrupper som fallit för det fagra talet och det stora smilet från moderaternas företrädare. Det är dessa grupper, men framför allt de vanliga människorna som har anledning att gå till doms med dem som gör sig skyldiga till denna falska löftespolitik. Under efterkrigstiden har Sverige haft en kraftigt växande s.k. offentlig sektor. Den har vuxit delvis därför att den kapitalistiska utvecklingen så krävt. Kapitalisterna har behövt en allt starkare statsapparat som stöd och administratör. Systemet har skapat skärpta motsättningar, ökad folkomflyttning och ökad utslagning samt har under det senaste årtiondet uppvisat tilltagande kristendenser, vilket sammantaget ställt allt större krav på den s.k. offentliga sektorns tillväxt. Delvis har den offentliga sektorn växt som en följd av sociala reformkrav från arbetarrörelsen. Det är skattepolitikens uppgift att vara ett väsentligt bidrag till den offentliga sektorns finansiering. Men samtidigt har skattepolitiken blivit ett led i fördelningen av de ekonomiska tillgångarna. Arbetarrörelsen har haft grundprincipen att man med skatterna som medel skulle kunna jämna ut inkomstskillnaderna. Men redan under det socialdemokratiska regeringsinnehavet blev den offentliga sektorns inkomst och utgiftspolitik ett sätt att föra över tillgångar från de arbetande till kapitalägarna. Denna utveckling har kraftigt förstärkts under de få år som vi har haft borgerliga regeringar. Samtidigt har skattesystemets inkomstutjämnande effekt mellan olika inkomsttagare uppenbart minskat. Skattepolitiken har under 1970-talet också kommit att få en delvis ny roll. Den har kommit att tjäna som instrument för en indirekt statlig inkomstpolitik. Med förändring av olika skattesatser och av storleken på olika former av avgifter har man fått fackföreningarna att moderera sina krav i de senaste avtalsrörelserna. De som tjänar på detta har i sista hand varit arbetsköparna. Den borgerliga skattepolitiken har gått ut på att minska progressiviteten och därmed minska den inkomstutjämnande effekt som skattesystemet haft mellan olika grupper anställda. Det förslag från regeringen vi nu behandlar utgör inget undantag från den politiken. Vi kan konstatera att samtidigt som progressiviteten minskat har försök gjorts att avrusta den offentliga sektorn. Förslag diskuteras om att införa olika former av ”självrisker” för besök på sjukhus eller vid andra gemensamma samhälleliga servicefunktioner, sådana sociala engagemang som ett solidariskt handlande kräver att vi skall slå vakt om och i stället vidareutveckla. Det rör sig här om ett medvetet handlande av borgerligheten att överföra tyngdpunkten för de gemensamma nyttigheterna till dem som också har den största anledningen att efterfråga desamma. Detta sker genom marginalskattesänkningar tagna från statsskattens progressivitet. Detta visas bl.a. genom den indexreglerade skatteskalan och sänkningen av marginalerna i relativt höga inkomstskikt. Det sker genom att garantera dem som har extremt höga inkomster utdelning genom införande av en marginalskattespärr på 80-85 90. Här vill jag göra en kommentar till vad Erik Wärnberg sade. Han sade att det i utskottet nu bara är socialdemokraterna som är motståndare till den här marginalskattespärren. Ja, vi från vänsterpartiet kommunisterna är också motståndare till den, men vi har ju inte av den borgerliga majoriteten tillåtits att sitta med i utskotten. Alltså, den skatteskala som har möjlighet att utjämna, nämligen statsskatteskalan, uttunnas samtidigt som höjningar görs av de skatter som hårdare drabbar lågoch mellaninkomstskikten. Höjning av mervärdeskatten, devalvering, borttagande av de s.k. arbetsgivaravgifterna — som f.ö. löntagarna avstått pengar för i tidigare lönerörelser — är exempel på den klasspolitik som de borgerliga för mot arbetarklassen och de lägre mellanskikten. Höjningarna av skatten på alkohol och tobaksvaror genomfördes, och regeringen ville dessutom höja skatten på läskedrycker, allt i namn av att det var rent alkoholpolitiska motiv bakom. Hur går det ihop beträffande läsk och tobaksvaror? Det är en gåta. Energiskatten höjdes genom beslut i riksdagen, på förslag av den borgerliga regeringen, för en vecka sedan. Effekterna av detta har nu visat sig ute i samhället. Skälet angavs av regeringen vara att stimulera sparandet av energi. Utskottet däremot kunde inte svälja det väl grova bete som regeringen presenterade som skäl för skattehöjningen, utan anförde även statsfinansiella skäl. Höjningen av dessa energiskatter kommer inte, såvitt jag förstår, att medföra några egentliga spareffekter, och detta var säkerligen inte heller avsikten. Vad den däremot får effekter på är bränslekostnaderna i bostäderna och därmed också på hyrorna. Det medför att det blir avsevärt dyrare för dem som måste använda bilen för att komma till sin arbetsplats på grund av att kollektivtrafiken är dåligt utbyggd. Det innebär ökade kostnader, framför allt för dem som bor i glesbygd. Det löfte som budgetministern gav om kompensation har vi inte sett ännu, men vi kan räkna med det värsta. Dessa senare beslutade skatter har avsetts att finansiera den marginalskattesänkning som regeringen beställt. Men det är bara det att dessa pengar inte räcker. Kostnaderna för marginalskattesänkningen och indexregleringen ligger en bra bit över de intäkter som alkoholoch energiskatterna erbjuder. Vad har vi att vänta framöver för att finansiera de orättvisa skatteförslagen? Kommer vi att ställas inför fakta om ökning av momsen? Eller hur skall detta skatteförslag finansieras? Motsvarande förslag avvisades ju i våras av riksdagen med motiveringen att förändringarna skall totalfinansieras. Var det ett sant eller ett falskt argument, eller har valutgången medfört att den nya trepartiregeringen inte anser sig behöva totalfinansiera skatteförslaget? Jag har bara velat påpeka detta, och jag utgår ifrån att den finansrunda som kommer efter själva skattedebatten får ge svar på detta. Totalt sett kan då konstateras att skatten i de normala inkomstskikten inte har minskat såsom det utlovades i valrörelsen, utan för dessa har skatterna totalt sett ökat. De som däremot har erhållit lägre skatter är de som har inkomster på samma nivåer som riksdagsledamöter och regeringsledamöter eller de som har ännu högre inkomster. Några ingrepp för att ändra på detta förhållande har inte föreslagits från den samlade borgerligheten. Vi står inför en ny avtalsrörelse. I starten har den som vanligt varit trög, och det kommer den förmodligen att fortsätta att vara. Arbetare och tjänstemän har under de senaste åren utsatts för kraftiga reallönesäkningar. Den genomsnittlige inkomsttagaren inom industrin har på dessa år förlorat ungefär två månadslöner. Det är förluster som hänför sig till flera faktorer: hög inflation, devalvering, höjda direkta skatter men också dåliga löneavtal. Den här kraftiga reallönesänkningen måste på något sätt kompenseras, och den föreslagna skatteförändringen, som nu behandlas, ökar ytterligare kraven på ökningar av lönen. Lönearbetarna kommer att gå till kamp för sina rättigheter. Vissa uttryck för detta har vi redan fått då arbetare har lagt ned jobben, därför att de inte längre accepterar denna svångremspolitik. Fortsättning följer sannolikt både i nuet och i framtiden. skatteförslag slår ut. Då måste vi hålla i minnet alla tidigare förslag i samma riktning. Enligt de tabeller som presenteras i LO-tidningen får den som har en Detta påverkar naturligtvis kraven i avtalsrörelsen från de olika inkomstskikten. För att vid en prisstegring på 10 76 uppnå en nettoökning med 780 kr. behöver den som år 1979 har en bruttoinkomst på 40000 kr. en bruttoökning med 13,6 20. För den som tjänar 70000 kr. krävs en bruttoökning på 11,1 20 för att uppnå samma nettoökning.

De som tjänar ännu mer behöver inte någon bruttoökning alls för att uppnå en nettoökning vid en 10-procentig inflation. Här framstår hela den borgerliga svångremspolitiken i all sin anskrämlighet, och dess ojämlikhet är påfallande. De som har det sämst skall fortsätta att ha det dåligt, och de som redan har det gott ställt skall öka sitt försprång. Men det är inte bara genom förändringarna av skattetabellerna som de högavlönade gynnas. Detsamma gäller de avdrag från inkomsterna som är möjliga att göra inom nuvarande system. Vänsterpartiet kommunisterna har under en rad av år ställt krav på saneringar i avdragsdjungeln. Det utnyttjande av avdragen som i dessa sammanhang förekommer är inte möjligt för andra än just dem som har höga inkomster. Det stora gnäll som från vissa håll systematiskt hörs om höga marginalskatter är till sin karaktär irrelevant. De höga marginalskatterna för dessa grupper är mer teoretiska än verkliga — just på grund av avdragsmöjligheterna. Låt mig ta ett exempel på hur en höginkomsttagare kan utnyttja sin situation. På en av båtmässorna i våras annonserades många dyra båtar. De flesta av båtförsäljarna erbjöd förmånliga villkor för dem som var intresserade. De erbjöd lån för att den intresserade skulle kunna köpa en så dyr båt som möjligt, eller för att göra köpet ”lönsamt”. I samband med detta förklarades att räntekostnaden i verkligheten inte blir så hög, utan att det i stället t. o .m. skulle bli lönande om man hade tillräckligt hög inkomst, för då medför rätten till avdrag att samhället betalar den största delen av räntorna. Priset i det exempel som jag tänker redovisa är inte speciellt högt. I det utbud av båtar som finns vid båtmässorna representerar det en ganska vanlig nivå. Båtens pris kontant var 210 000 kr. Av detta skulle en tredjedel, 70 000 kr., betalas kontant och resten på tio år i form avs.k. annuitetslån. Detta innebär att räntorna kommer att uppgå till 175 000 kr., och totalt blir då priset 385 000 kr. Men det som egentligen händer är att 135 000 kr. av räntorna på 175 000 kr. betalas av de andra skattebetalarna. Kvar står att betala i räntor för köparen bara 40 000 kr., och det egentliga priset blir då 250 000 kr. Under den tioårsperiod som lånet löper urholkas dessutom de faktiska räntekostnaderna av inflationen. Det är, som det stod i tidningen Broderskap för en tid sedan, fråga om ”En mässa för skattesmitare”. Detta är, som jag tidigare sade, bara en del av de möjligheter till skatteundandragande som vissa människor kan utnyttja. För det kan knappast vara vanliga människor med vanliga inkomster som har råd att ta på sig så höga månatliga kostnader som det här rör sig om. Inte heller har vem som helst möjlighet att få dessa lån, utan för detta behövs höga inkomster. Alltså är detta och många liknande exempel inte tillämpbart för vanliga inkomstskikt utan för dem som har de höga inkomsterna — för dem som är privilegierade. Däremot är det de med vanliga inkomster, de som inte kan utnyttja systemet, som får betala fiolerna. Det är därför som vi från vänsterpartiet kommunisterna vill ha slut på dessa förhållanden. Det är därför vi kräver ett avdragstak för räntor. Dessutom måste de avdragbara räntorna avse lån för egen bostad. Vi anser det orimligt att det nuvarande systemet får fortsätta. Men de borgerliga partierna vill av naturliga skäl inte ändra på det. Det sorgliga är dock att socialdemokraterna inte heller denna gång är beredda att stödja ett förslag som tar till vara de värderingar som ändå finns inom arbetarrörelsen. En omläggning av avdragssystemet enligt vänsterpartiet kommunisternas modell innebär dessutom att man slopar moderaternas och de övriga borgarpartiernas konstruktion med speciella sparavdrag. Dessutom vill vi slopa rätten till avdrag för s.k. representation och rätten att göra avdrag för underskott i en förvärvskälla från inkomsten i en annan förvärvskälla. Vi reser också krav på begränsning av avdragsrätten när det gäller utgifter för upprustning och ombyggnad av hyresfastigheter. Den av oss föreslagna avgörande förändringen av avdragssystemet innebär samtidigt att de avdrag som i fortsättningen medges skall göras direkt från skatten och inte som nu från inkomsten. Detta innebär att en höginkomsttagare inte kan tillgodogöra sig högre skattelättnad än vad en person med vanliga inkomster kan göra för samma avdrag. Ett annat problem som måste beaktas är de effekter som inträder till följd av inkomstökningar och bortfall av bidrag samt avgiftsökningar. Dessa problem berörs endast flyktigt av regeringen. Av denna anledning har vi också ställt kravet att dessa marginaleffekter borde utredas, men det har inte utskottet ansett. Det är ändå klart att det uppstår problem för många människor när dessa marginaleffekter inträder. Vi har tidigare fört fram förslag om en produktionsbeskattning, dock inte i form av en proms, vilket skulle innebära en ny arbetsgivaravgift och en ny omsättningsskatt. Vi har velat göra en produktionsbeskattning mer innehållsrik och med bättre substans. Vi anser att en sådan beskattning skall göras dels på omsättningen, dels på företagens råvaruuttag. Beskattningen skall också baseras på den mängd energi som åtgår, men framför allt skall skatten differentieras i förhållande till den samhällsnytta som företagens produkter har. En sådan beskattning skulle i framtiden kunna lyfta av en stor del av de nu så betydande inkomstskatterna. Ett sådant system skulle också undanröjade Nr 58 orättvisor som det nuvarande skattesystemet med sina avdragsmöjligheter Så över till de förslag som vänsterpartiet kommunisterna väcker med anledning av regeringens proposition. I stället för sänkta marginalskatter och lättnader i form av indexreglering föreslår vpk att momseffekten på livsmedel slopas och att en skattereduktion om 1 000 kr. för inkomster mellan 30 000 och 80 000 kr. införs med en utplaning före och efter. Det skulle ge en profil som gynnar människor i vanliga inkomstlägen i stället för dem som redan har det väl förspänt. Ett sådant förslag innebär skattelättnader i förhållande till regeringens förslag enligt följande: En inkomsttagare som är ensamstående och har en inkomst på 40 000 kr. erhåller skattelindring om ca 1400 kr. enligt vpk men bara 400 kr. enligt regeringen. Vid en inkomst av 60 000 kr. ger båda förslagen ungefär samma skattelindring. Vid en inkomst på 100 000 kr. blir det däremot enligt vpk:s förslag en skattelindring på 200 kr. mot 3 500 kr. enligt regeringens förslag. Regeringens förslag innebär alltså en klar förbättring för dem med höga inkomster. Den som har en inkomst på 300 000 kr. får enligt vpk:s förslag en skattehöjning med ca 1200 kr., medan regeringens förslag innebär en minskning med 8 000 kr. Ungefär samma jämförelse kan man göra för en normalfamilj med två barn där båda makarna har inkomst. Vid en familjeinkomst på 60 000 kr. sänks skatten enligt vpk:s förslag med 2 700 kr. men med bara 600 kr. enligt regeringens förslag. Vid en inkomst på 300 000 kr. höjs skatten enligt vpk:s förslag med 2 000 kr. men sänks med 7 000 kr. enligt regeringens alternativ. Så stora är skillnaderna i kronor mellan vpk:s och regeringens förslag. Den form av skattepolitik som förs av regeringen är, som jag tidigare har sagt, oacceptabel. Jag vill slutligen bara ställa en fråga till budgetministern, som ju är uppsatt på talarlistan. När kommer regeringen med ett förslag om en generalklausul mot skatteflykt och skattefusk? Riksdagen har ju tidigare fattat beslut om att regeringen skall lägga fram en sådan, men den frågan bara förhalas. Det senaste beskedet i frågan kom i samband med förteckningen om väntade regeringspropositioner, som avlämnades i början av detta riksmöte. Där angavs att en proposition i frågan skulle läggas fram i december, men så har inte blivit fallet. Jag upprepar frågan: Var är förslaget till generalklausul, och varför vågar inte regeringen lägga fram det? Är det kanske ekonomiministern som säger ifrån? De frågor som vi, förutom dem jag har berört, tar upp i vår motion kommer senare att behandlas av Nils Berndtson. Jag skall sluta med att för kammaren föredra en reservation såsom den skulle ha kunnat se ut om vänsterpartiet kommunisterna tillåtits representation i utskotten efter vanliga demokratiska regler. Den skulle lyda enligt följande: ”En genomgripande skattereform är nödvändig. De senaste årens skattepolitik har i verkligheten inneburit att en ökad del av skattebördan lagts på lönearbetarna. Bolag och förmögenhetsägare svarar för en allt 21 mindre del av de samlade skatterna. Detta i kombination med direkta och indirekta subventioner i miljardbelopp till bolagen har gjort att fördelningen av skattebördan är klart orättfärdig. Skattepolitik är klasspolitik. Lönearbetarna måste söka påverka statsapparaten och dess handlande, så att skattepolitiken kan bli ett led i en fördelningspolitik för utjämning av inkomstoch förmögenhetsskillnaderna. Skatteinstrument bör även utnyttjas i miljöpolitiken och i den allmänna näringsoch regionalpolitiken. Grundlinjen i skattepolitiken måste enligt vpk:s mening vara kamp för minskade skattebördor på lönearbetarna, barnfamiljerna, pensionärerna — ökade skatter för stora förmögenheter, bolagsvinster, spekulationsvinster. Samtidigt måste stat, landsting och kommuner säkras nödvändiga inkomster för en aktiv social reformverksamhet, utbyggd kultursektor, planerad regionalpolitik och intensiv miljövård. I första hand gäller följande: 1. Kamp mot de höga indirekta skatterna och särskilt mot mervärdeskatten, som fördyrar alla varor. I första hand måste moms på maten bort. 2. Staten måste överta kostnaderna för viktiga delar av kommunernas och landstingens verksamhet . Snabbare utbetalning av kommunernas skattemedel. En progressiv statskommunal enhetsskatt genomförs. Kostnaderna för den grundläggande sociala, medicinska och kulturella omvårdnaden täcks inom det samlade statliga skattesystemet. Därutöver inom vissa gränser fri beskattningsrätt för kommuner och landsting. 3. Progressionen i skattesystemet får icke försvagas utan måste tvärtom skärpas genom åtgärder som innebär att höga inkomster, kapitalvinster och stora förmögenheter till fullo underkastas beskattning. Hela det nuvarande avdragssystemet måste göras om och de flesta avdrag helt slopas. Ränteavdraget måste begränsas. Rätten till underskottsavdrag begränsas. Befogade avdrag sker från skatten i stället för som nu från inkomsten. 4. Beskattning av kapital och kapitalvinster måste kraftigt skärpas. Skattepolitiken måste användas som ett medvetet instrument för att utjämna förmögenhetsfördelningen, den årliga förmögenhetsskatten skärpas och 80-85-procentsregeln avskaffas. Beskattningen av stora arv och gåvor skärps. Som grundval för beskattningen av s.k. realisationsvinster måste gälla dels att hela realisationsvinsten skall beskattas, dels att beskattningen skall vara av minst samma skärpa som beskattningen av arbetsinkomster. 5. Den direkta beskattningen av bolagens vinster måste skärpas. Bolagsskatten bör göras progressiv och nuvarande avskrivningsregler förändras. Ett system av produktionsskatter bör införas, beräknade i förhållande till företagens omsättning, råvaruoch energiförbrukning och inte som nuvarande arbetsgivaravgifter enbart i förhållande till löneutgifterna. Ett sådant skattesystem bör användas också för miljöpolitiska och allmänt näringsoch regionalpolitiska syften. Beskattningen bör differentieras med hänsyn till produktionens nytta. 6. Skatteflykt och skattefusk måste hårt bekämpas. Skatteflykten stoppas genom ett rättvisare skattesystem, vilket icke som nu gynnar höginkomsttagarna redan i själva sin konstruktion. Det direkta skattefusket bekämpas genom en skärpt lagstiftning och ökade personella resurser till taxeringsmyndigheterna. 7. Stat, landsting och kommuner måste tillförsäkras tillräckliga inkomster för en utbyggnad av den sociala och kulturella omvårdnaden, för en effektiv näringsoch regionalpolitik och för omfattande miljövårdsarbeten. Nya inkomstkällor måste öppnas, t.ex. genom nationalisering och kommunalisering av vinstgivande företag.

Dessutom tillkommer de redan nämnda förändringarna.

Herr talman! I den proposition om fortsatt reformering av inkomstskatten som riksdagen nu behandlar och som i huvudsak tillstyrkts av utskottets majoritet föreslås marginalskattesänkningar för inkomster mellan 35 000 och 116 000 kr. Den största sänkningen, med 4 procentenheter, genomförs i skikten mellan 58 000 kr. och 75 000 kr., vilka är de skikt där flertalet heltidsarbetande befinner sig. Vidare föreslås i propositionen ett marginalskattetak, vilket innebär att ingen med inkomst upp till 174 000 kr. skall behöva betala högre marginalskatt än 80 20. För inkomster över 174 000 kr. begränsas skatteuttaget till 85 20. Vidare föreslås att grundavdraget vid den kommunala beskattningen höjs från 4 500 till 6 000 kr. och att grundavdraget vid den statliga beskattningen slopas. När riksdagen i dag har att behandla regeringens proposition om fortsatt reformering av inkomstskatten så innebär denna en fortsättning på den linje som den borgerliga trepartiregeringen inledde genom beslutet 1977. Som huvudprincip i denna gäller oförändrad skatt vid oförändrad realinkomst. Med andra ord: inflationen skall inte automatiskt skärpa skatteuttaget. Jag förstår inte socialdemokraterna, som tror sig kunna inbilla svenska folket att indexregleringen är en skattesänkning, när verkligheten är att skatteuttaget i realvärde är oförändrat. Vi har en totalt motsatt uppfattning här, och jag tror inte att det i dag går att finna någon gemensam linje. Under 1960-talet och fram t.o.m. 1975 skedde skatteomläggningar och skattesänkningar som i regel medförde en mindre sänkning av den direkta skatten än den höjning som inflationen medfört. Detta tillsammans med i stort sett oförändrade skiktgränser hade med tiden medfört att allt fler och så småningom i stort sett alla hade kommit att hamna inom de skiktgränser där de högsta marginalskatterna togs ut. Glädjande nog har socialdemokraterna i dag accepterat en förändring av skiktgränserna, även om de inte accepterar indexregleringen. Även beträffande marginalskatten har socialdemokraterna nu i sin partimotion krävt en sänkning av dessa. Kanhända är inte motsättningarna så stora som socialdemokraterna framhåller. I varje fall tyder uttalandet i den socialdemokratiska partimotionen på att socialdemokraterna alltmer närmar sig den linje som företräds av regeringen. När socialdemokraterna riktar en våldsam kritik mot skattesystemet i sin helhet så riktar man denna kritik i stor utsträckning mot dem själva. Socialdemokraterna, som i över 40 år satt med regeringsmakten, lyckades inte under dessa år skapa det perfekta skattesystemet. Och inte heller i dag är socialdemokraterna beredda att presentera ett skattesystem som skulle uppfylla de krav som ställts. Liksom flertalet andra industriländer har Sverige under de senaste åren genomgått en kris, vars motsvarighet vi inte haft sedan 1930-talet. Att i detta läge tala om en hårdare beskattning av företagen och företagarna ter sig ganska obegripligt. Inte ens statliga företag, med de resurser som står bakom dessa, har kunnat möta situationen utan stora svårigheter. Att från den utgångspunkten tala om att vi nu måste återställa rättvisa förefaller i högsta grad egendomligt. Socialdemokraternas försök att här skapa motsättningar mellan egenföretagare — småföretagare — och löntagare innebär ett försök att skapa splittring utan sakskäl. De åtgärder som vidtagits av de borgerliga regeringarna för småföretagarna under de tre senaste åren har syftat till att åstadkomma en inkomstbeskattning som är något mera likvärdig med löntagarnas och storföretagens. Socialdemokraterna ställer nu krav på införande av en allmän produktionsskatt, trots att man är medveten om den negativa verkan som nya arbetsgivaravgifter har för näringslivet, för exporten och för kommunerna. En förutsättning för att vårt lands ekonomiska situation skall förbättras är ju dels att näringslivet utvecklas och att produktionen kan öka, dels att detta sker med en prisnivå som är konkurrenskraftig. Att i detta läge medvetet försvåra konkurrenskraften både på hemmamarknaden och vid export är verkligen inte att förbättra förutsättningarna för vårt lands ekonomi. Socialdemokraterna har i sin motion anfört sex punkter som grund för en skattereform. Den första punkten innebär att skatteuttaget bör förskjutas från direkt till indirekt skatt. Ser vi på skatteförslagen från de borgerliga regeringarna, så finner vi att det har varit en sådan trend, och jag kan inte se att det här föreligger så oerhört hårda motsättningar. I varje fall har utvecklingen gått i den riktning socialdemokraterna nu kräver. När det gäller införande av allmän produktionsskatt är frågan, som jag nyss var inne på, hur man skall se på konkurrensen med utlandet och konkurrensen på hemmamarknaden. Det måste vara ett intresse, anser vi, att man utformar skattesystemet så att man skapar goda förutsättningar för vårt näringsliv i konkurrensen med utlandet. Sverige är ett industriland med stort beroende av exportmöjligheterna, och vi kan inte vara med och utforma ett skattesystem som försämrar våra konkurrensmöjligheter på världsmarknaden och även försämrar förutsättningarna på hemmamarknaden. I fråga om inkomstskatterna och marginalskatterna är det glädjande att socialdemokraterna är inne på samma linje som vi, nämligen att man på sikt måste sänka dessa. Som jag nyss sade har ju sådana sänkningar skett under de senaste åren, trots att socialdemokraterna kritiserat de vidtagna åtgärderna ganska hårt. Beträffande avdragsreglerna har riksdagen begärt en utredning, och det finns väl inte heller i detta avseende så stora meningsmotsättningar. Riksdagen har både när det gäller förlustavdraget och när det gäller avdragsreglerna begärt att en översyn skall göras i enlighet med 1972 års skatteutrednings förslag. Därför har vi att avvakta vad utredningen kommer fram till. I sak har vi varit överens om att man skall vidta åtgärder på detta område. Det pågår också en utredning om realisationsvinstbeskattning. Jag skall gärna ta upp denna fråga och den kritik som Erik Wärnberg riktade när han talade om kapital, spekulation och skärpt realisationsvinstbeskattning. Redan för mer än ett år sedan skrevs direktiven, och en utredning tillsattes angående beskattning av räntor och kapitalvinster. Jag anser att man i den utredningen tar upp i stort sett de problem som Erik Wärnberg avsåg i sin tolkning av vad socialdemokraterna menar med en översyn av realisationsvinstbeskattningen. Också när det gäller åtgärder mot skatteflykt och förbättrad skattekontroll har riksdagen i sak oftast under de senaste åren varit enig. Enhälliga beslut om åtgärder i denna riktning har förordats. Beträffande generalklausulen har en proposition aviserats. Jag skall inte säga mer på den punkten. Frågan har ställts till budgetministern, och han får själv svara utförligare. De problem som socialdemokraterna har tagit upp anser jag att det borde gå att finna lösningar på. Motsättningarna är inte så stora som man får intryck av när man läser den socialdemokratiska partimotionen. I propositionen föreslås också, som jag nyss sade, en marginalskattespärr vid 80 resp. 85 20. Trots att socialdemokraterna i sin motion yrkat på åtgärder för att minska marginalskatten och sänka inkomstskatten är de inte beredda att stödja ett förslag som ger den enskilde inkomsttagaren rätt att behålla 20 resp. 15 kr. av den sist intjänade hundralappen. Visst hade det varit bättre om kommunalskatt och statsskatt aldrig hade kunnat uppgå till mer än 80 resp. 85 26. Men nu har vi en kommunal självstyrelse, och trots en ganska väl utbyggd skatteutjämning skiljer det ändå flera kronor i utdebitering olika kommuner emellan. Inget parti har i dagens läge varit berett att sänka skatteuttaget så att det i alla kommuner kunnat begränsas till den nivå som föreslagits som marginalskattespärr. Under de senaste åren har också effekterna av de höga marginalskatterna i viss utsträckning eliminerats genom att vid löneförhandlingarna en rätt betydande hänsyn tagits till resultatet efter skatt. När så sker, medför en hög marginalskatt endast en allmän kostnadsökning för näringslivet och för den offentliga sektorn, och jag menar att detta tvingar på sikt till åtgärder för att minska marginalskatten. Även om det förslag som nu föreligger inte är fullkomligt, anser jag att det är en nödvändig och riktig åtgärd i rätt riktning. Läser man den socialdemokratiska motionen, finner man att socialdemokraterna är inne på samma linje. I motionen från vpk begärs utredning om rätten till avdrag för underskott i förvärvskälla, ränteavdrag osv. Liknande synpunkter har framförts i motioner från socialdemokraterna. Utskottet har tidigare behandlat dessa frågor och, som jag nyss sade, därvid uttalat att en särskild utredning i enlighet med 1972 års skatteutrednings förslag bör tillsättas för att pröva avdragsreglerna vid beskattningen. Det är samma sak när det gäller att förhindra ett icke avsett utnyttjande av underskottsavdragen. Riksdagen har i höst begärt att en allmän och förutsättningslös utredning skall tillsättas för att utreda dessa frågor i enlighet med vad 1972 års skatteutredning föreslog. Utformningen av skattereglerna är en fråga som röner stort intresse och som berör de allra flesta. Krav på ett nytt skattesystem framkommer ofta och bestämt från olika håll. Faktum är att under hela 1970-talet har beskattningssystemet varit föremål för mycket omfattande utredningar utan att man har lyckats få fram det perfekta skattesystemet. Ändringar har skett med anledning av vad som framkommit i utredningsarbetet, på vissa områden ganska genomgripande sådana. En översyn utförs ständigt såväl i utredningar som av regeringen, och detta är nödvändigt. Förhållandena förändras, och utnyttjandet av skattereglerna växlar. Syftet med dessa pågående översyner är ju hela tiden att skapa ett rättvist och hållbart skattesystem. Erik Wärnberg angrep oss i centern för att ha ändrat inställning i skattefrågorna sedan i våras. Jag vill då betona att i centerns motion i våras var fördelningssynpunkten en punkt bland flera. Där underströks också mycket starkt att beslutet om skatteomläggning och skattesänkning skulle fattas samtidigt som beslutet om hur man skulle finansiera skattesänkningen. Det andra tungt vägande skälet var att beslutet skulle läggas så nära avtalsuppgörelsen som möjligt. När de andra partierna i slutet av valrörelsen mer och mer konkret utformade sina skatteförslag och också finansieringsformer, gjordes denna överenskommelse mellan mittenpartierna. Vi kände oss då, med anledning av att de andra partierna och även socialdemokraterna presenterade sina finansieringsformer, tvungna att göra detsamma. Men enligt min uppfattning är inte vårt ställningstagande nu något avsteg från det uttalande som vi gjorde i våras. Som jag redan tidigare har sagt har vi totalt skilda uppfattningar när det gäller frågan om indexreglering. Ser vi på skatteomläggningen med utgångspunkt i de direkta skattesänkningar och de ändringar i skatteskalan som föreslås, finner vi att det faktiskt inte föreligger så förfärligt stora skillnader mellan de ändringar i skatteskalan som socialdemokraterna föreslog i början av 1970-talet och de som föreslås av den nuvarande regeringen. Skillnaden får vi fram när vi tar med indexregleringen, och där har vi som sagt rakt motsatta uppfattningar. Jag skall inte gå in på exempel från tabeller, eftersom vi där inte blir överens. Tabellerna bygger ju på utgångsläget. Jag vill bara hänvisa Erik Wärnberg och andra i kammaren till de två tabeller som i proposition 58 finns på sidorna 58 och 59. Där ges en helt annan bild av hur beskattningen under de senaste åren har utvecklats för olika inkomstgrupper. Jag tror att vi får mer behållning av att studera det faktiska förhållande som läggs fram i de tabeller som finns på här nämnda sidor. Därför skall jag gå förbi detta. Det är riktigt att det också finns andra grupper i vårt samhälle än de med den högsta inkomsten som drabbas av höga marginalskatter. Detta har tidigare påtalats från centerns sida, bl.a. i vår motion i våras. I augusti månad tillsattes en utredning som har fått i uppdrag att utreda dessa problem. Till Tommy Franzén kan jag säga att denna utredning också skall se över marginalskatteeffekterna i mellangrupperna och försöka lösa problemen för dessa grupper. Erik Wärnberg riktade kritik mot de allehanda avdrag som finns i skattesystemet. Mig veterligt har inte några nya avdrag kommit till under senare år. Det skulle därför vara intressant om Erik Wärnberg här ville precisera vilka nya avdrag som det är han är kritisk mot. Ränteavdragen och förlustavdragen har vi redan talat om. Ett uttalande som Erik Wärnberg gjorde anser jag vara ytterst värdefullt. Det var hans uttalande att socialdemokraterna är beredda att använda varje öre som kommer in genom minskade avdrag till sänkning av marginalskatten, också för de högre inkomsttagarna. Jag tror att det är värdefullt att ha detta uttalande som grund för fortsatt resonemang kring skattefrågorna. På det sättet kan vi kanske undvika alltför stora motsättningar i dessa frågor. Det framgick klart av Erik Wärnbergs anförande att han anser att det inkomstbortfall som sker genom indexregleringen skall finansieras med högre direkta skatter. Det innebär i så fall att inflationen automatiskt ökar skatteuttaget. Det är det som vi har reagerat mot, och det är anledningen till att vi följer upp beslutet om indexregleringen. Erik Wärnbergs kritik mot indexregleringen omfattade också det indexsystem som vi har som grund för denna reglering — närmast konsumentprisindex, rensat från vissa inslag.

Beträffande de två sista punkterna som Erik Wärnberg berörde om kapitalbeskattning, spekulation och skärpt inflationsvinstbeskattning, har jag redan tidigare sagt att man håller på att utreda dessa frågor. Genom att omfattande direktiv har getts till denna utredning anser jag för min del att det mesta av kraven — i vaje fall i den kritik man kan utläsa av den socialdemokratiska motionen — är tillgodosedda. En regel som socialdemokraterna alltid har hållit fast vid är att man skall avvakta pågående utredningar innan man vidtar några ändringar, och jag anser därmed att vi inte skulle behöva tvista alltför mycket på den punkten. Herr talman! Med vad jag nu har anfört ber jag att få yrka bifall till hemställan i skatteutskottets betänkande.

Herr talman! Låt mig börja med att säga att i vår reservation finns också lagtext när det gäller pensionärernas beskattning. I sak blir det detsamma som majoriteten har föreslagit. Det är bara det att vi har föreslagit andra grundavdrag än majoriteten har gjort. Om vårt förslag skulle vinna måste vi alltså ha ett lagförslag som talar om hur vi skall uppnå samma resultat som majoritetens förslag innebär för folkpensionärernas extra avdrag. I den mån man kommer att följa majoritetens förslag kommer vi icke att ha något yrkande på denna punkt, och då faller vårt förslag. Om jag sedan får bemöta Stig Josefson litet, så tror jag att han och jag kan vara överens om att indexregleringen slår ganska blint i dag. Han var i slutklämmen helt överens med mig om att det är vissa element i indexregleringen som inte är bra. När jag i dag talar om att en inkomsttagare som har litet över normal inkomst får fyra gånger så stor kompensation skattevägen för oljehöjningen som en som har något under normal inkomst, så är det ett faktum, och Stig Josefson håller med om att det är galet. Men ändå vill han inte avskaffa indexregleringen. För vår del tycker vi att det inte finns någon anledning att ha kvar en indexreglering som i olika lägen slår blint och drabbar på ett icke förutsebart och orättvist sätt. Därför är det bättre att varje år justera skatteskalorna i inflationstider, så att man kan ta hänsyn till alla omständigheter i stället för att ha ett index som man får ändra och ta bort olika komponenter ur för att det skall bli vettigt. Nu är alla överens om att det måste vara galet att just på grund av oljenotan — som ingen kan få kompensation för, säger man, för det är folkhushållet som helhet som skall drabbas — ge en inkomstskattesänkning på en miljard kronor och nästa år på åtskilligt mycket mera. Höjningen av tobaksoch alkoholskatterna, som vi genomförde, får man kompensation för inkomstskattevägen. Och man får givetvis olika kompensation, vare sig man dricker alkohol eller ej. Det blir alltså olika kompensationsgrad för detta inkomstskattevägen. Detta måste vara galet. Då säger Stig Josefson: ”O.K., då kan vi titta på dessa komponenter och försöka få det bra.” Men är det då inte bättre att ta bort alltihop och i stället varje år, om vi har inflation, bestämma att vi skall ha denna skatteskala? Man måste ju ändå, som borgerligheten nu tvingas göra vid sidan av indexregleringen, ändra inkomstskatteskalorna varje år. Varför skall man då ha indexet kvar?

Herr talman! Stig Josefson var inne på frågan om index, och Erik Wärnberg förde en rätt ingående diskussion om detta. Jag vill i stort sett instämma i vad Erik Wärnberg anförde. Men jag vill tillägga att Stig Josefsons påstående om att det här inte är fråga om någon skattesänkning inte överensstämmer med verkligheten. Om man, som budgetministern gjorde när den här frågan första gången behandlades i riksdagen, skall tala om neutralitet, så förutsätter systemet för att kunna anses vara neutralt att det föreligger en exakt överensstämmelse mellan löneökning och inflation. När det sedan gäller att fastställa inflationens storlek får man diskutera vilka komponenter som skall vägas in. Vi kan ju se hur det varit under 1976, 1977 och även 1978, då inflationen låg på en mycket hög nivå. Priserna på dagligvaror låg under dessa år över den allmänna prisnivån. De som drabbas hårdast av detta är naturligtvis de som har de låga inkomsterna. Det är de som inte kan utnyttja fördelarna med de varor som följer den allmänna prisnivån, utan tvingas använda hela lönen för sitt uppehälle, dvs. för hyror och dagligvaror. Jag skulle vilja gå in något också på diskussionen om avdragssystemet. Stig Josefson påpekade att utskottet begärt en utredning i enlighet med 1972 års skatteutrednings förslag. Men jag är inte övertygad om att den utredningen kommer att beakta de krav som vi inom vänsterpartiet kommunisterna har framställt och som är rimliga att resa när det gäller det nuvarande avdragssystemet. Jag stöder mig därvid på vad budgetministern sade i en debatt om avdragen under den här veckan, då det framkom att utredningen bara marginellt skulle behandla frågan om underskottsavdragen. Jag skulle i det här sammanhanget vilja peka på vad som anförts i en utredning som gjorts i Malmö och som benämnts ”De rika och deras skatter”. Där sägs att det på Beritta Gurrisgatan år 1977 bodde tolv höginkomsttagare och två hembiträden. Hembiträdena var lågavlönade. Några av höginkomsttagarna betalade en skatt som var lika stor som eller lägre än den som hembiträdena betalade, och de hade löner som var fem, sex och ända upp till sju gånger större än hembiträdenas. Enligt uppgift betalade en av dem som hade ett hembiträde anställt lägre skatt än hembiträdet. Detta måste väl ändå anses vara orimligt.
Herr talman! Jag noterar med tillfredsställelse att vi i sak är eniga när det gäller pensionärernas beskattning. Reservationen avviker endast i fråga om en teknisk detalj, och jag tycker det är angeläget att betona detta. Vad sedan gäller frågan om indexregleringen så är vi ju överens om att kritiken bör inriktas på det index som ligger till grund för systemet, konsumentprisindex. Men man kan ju inte ändra detta helt plötsligt, utan det är en fråga som bör prövas noga. Vi har ett index som ligger till grund för förmåner av skilda slag, och enligt min mening bör man därför noga pröva vilka konsekvenser en ändring av detta skulle få och vilka möjligheter som finns att få fram ett index som kan vara bättre än det nuvarande. Jag tänker då på ett index som är mindre känsligt för situationer som uppstår genom en utveckling som vi inte här i landet har möjlighet att påverka, dvs. sådant som får konsekvenser som den enskilde i rätt stor utsträckning själv måste bära. Som jag sade i mitt första inlägg har jag bedömt det så att en bibehållen indexreglering måste vara utgångspunkten för det beslut vi skall fatta i dag. Vi måste utgå från realvärdesynpunkten när vi fattar beslut om nya skatteskalor. Jag tror att det har sin betydelse — inte minst när det gäller avtalsuppgörelsen — att man vet att man har ett skattesystem som bygger på att skatten inte skall skärpas på grund av inflationen. Tommy Franzén säger att jag har sagt att indexregleringen inte var någon skattesänkning, och han anser att detta inte är sanning. Ja, det beror på de skilda synsätt vi båda har när det gäller indexregleringen. Om vi ser frågan från realvärdesynpunkt kommer vi inte ifrån att det är som jag har sagt. Beträffande avdragsreglerna har utskottet begärt en allsidig och förutsättningslös utredning, och jag skulle tolka detta på så sätt att man här kommer att göra en omfattande, allsidig och förutsättningslös utredning. Om denna sedan tillfredsställer vpk eller inte får vi se när den blir klar.

Herr talman! Låt mig fortsätta litet om indexregleringen och marginalskattetaket. Med hänsyn till den ungefärliga inflation man beräknar att vi kommer att få för 1980 garanterar dessa båda saker gemensamt att 120 000-kronorsinkomsttagaren icke behöver ha ett enda öre påökt; han har ändå sin standard tryggad genom den sänkning av skatten som det är fråga om. För det är ändå en sänkning om man jämför med skatteskalorna för 1979/80, kanske icke realt, men i kronor räknat är det ändå en sänkning. Medan den som tjänar rätt hyggligt inte behöver ha någon lönehöjning utan kan gå ut och säga att han har oförändrad standard utan att ha fått ett enda öre påökt, måste den som tjänar rätt dåligt ha mycket i påökt för att få behålla oförändrad standard. Det är detta som enligt min mening är en orättvisa. Enligt mitt sätt att se är det en metod att förändra bilden och ta ifrån dem som har det besvärligast och ge — utan ansträngning — åt dem som har det bra. Det är detta som är det tokiga med den här sänkningen, som ändå i kronor räknat sker och som garanterar oförändrad standard åt den högre inkomsttagaren vid en rätt hög inflation. Detta sker trots oljenotan, ty dessa inkomsttagare kommer inte att betala ett enda öre för denna. Den får helt enkelt de små inkomsttagarna stå för. Sedan säger herr Josefson att det skattesystem och det avdragssystem vi har i dag även funnits under den socialdemokratiska tiden. Varför, frågar han, har ni inte gjort något åt avdragen? Det är inte så att vi inte gjort någoting åt dem. Under den socialdemokratiska tiden började dessa avdrag missbrukas. Vi hade börjat göra undersökningar av hur man exempelvis skulle åstadkomma ett tak för ränteavdrag osv. Men det är först under de senaste åren, då inflationen urholkat vårt skattesystem, som dessa avdrag har blivit så oerhört besvärande. De har också blivit framgångsrika för dem som kan utnyttja dem. Genom den otroligt låga realisationsvinstbeskattning som vi har förvandlar man genom låneavdrag o.d. löneinkomster så att de så småningom blir beskattade som realisationsvinster, något som tidigare inte var så vanligt. Sedan frågar herr Josefson om jag kan finna ett enda exempel på avdrag som kommit till eller förändrats under den tid som den borgerliga regeringen funnits. Det kan jag givetvis göra, men jag angriper även de avdrag som fanns på den socialdemokratiska tiden. Om jag nu skall nämna ett exempel, kan jag ta vad jag tycker är det mest upprörande av de nya avdrag som genomförts av den borgerliga regeringen. I fjol genomfördes en regel som innebär att de som säljer skog på rot skulle få betrakta detta som ett 50-procentigt kapitaluttag, trots att det kanske var tillväxt som avverkades. Detta schablonavdrag på 50 20 var ett av de mest upprörande nya avdrag som genomfördes.

Herr talman! När det gäller frågan om avdrag vill jag göra ett citat ur utskottsbetänkandet där det på s. 58 anförs att utskottet tidigare har hemställt att riksdagen skall begära en allmän och ”förutsättningslös utredning om möjligheterna att förhindra ett icke avsett utnyttjande av underskottsavdrag i enlighet med de riktlinjer som angetts av skatteutredningen”. Man kan konstatera att det inte alls står i proportion till det som vänsterpartiet kommunisterna har krävt beträffande detta avdragssystem, och det tycker jag att Stig Josefson kunde erkänna. Det är helt klart att det har funnits avsikter att man skall kunna utnyttja avdragssystemet— och det är sådana saker som vi anser att man skall ta bort. Det är därför vi har lagt fram sådana förslag år efter år. Glädjande nog, kan jag möjligen säga, har detta lett till att man åtminstone på någon punkt är beredd att se över systemet. Det kanske i en framtid — sannolikt mycket avlägsen, det tror jag med hänsyn till den erfarenhet jag har av utredningsarbetet i det här landet — kan komma en tvättad proposition. Hur är beroende på hur majoriteten i riksdagen ser ut.

Det är ju så det hela förhåller sig! Samtidigt som man minskar skattesatserna på statsskattesidan — den del av beskattningen som är progressiv och skall ha till syfte att i vart fall i viss utsträckning utjämna förhållandet mellan dem med låga och höga inkomster — höjer man i stället de indirekta skatterna och kommunalskatterna. Vi vet att den indirekta skatten, framför allt momsen, är regressiv, och det medför bl.a. att den värst drabbar dem som har låga inkomster och måste konsumera hela sin inkomst för sitt boende och sitt dagliga uppehälle. De proportionella kommunalskatterna har stigit kraftigt, och jag vill påstå att det är kommunalskatten som är den stora boven när det gäller de s.k. höga marginalskatterna. Vad som måste vara av intresse är alltså att minska de indirekta skatterna och kommunalskatterna.

Herr talman! Herr Franzén framför kravet på en sänkning av den indirekta beskattningen. Det är krav som är helt motsatt det som har framförts från socialdemokraterna tidigare, nämligen att vi måste tänka oss en övergång från direkt till indirekt beskattning. Där ser man litet av de problem vi har: Man skulle önska sänka skatten på alla områden, men vi har samtidigt att klara av de åtaganden som samhället har gjort. Vi kommer inte ifrån att skatteuttaget måste bli ganska stort för att vi skall kunna förverkliga dessa åtaganden. Beträffande kapitalbeskattningen vill jag bara säga att den genom inflationen skärps år från år. Jag tror att man gör en felbedömning när man säger att vi har en lindrig kapitalbeskattning. Om vi ser tillbaka på de olika skiktgränser vi har haft och studerar hur inflationen har urholkat värdena, kan vi snart konstatera att det har skett en betydande skärpning av beskattningen genom den inflationsutveckling som ägt rum under det senaste årtiondet. När det gäller frågan om indexreglering har Erik Wärnberg och jag skilda uppfattningar. Jag kan inte tolka Erik Wärnbergs senaste uttalande på annat sätt än att han vill skärpa den direkta skatten för vissa grupper i vårt samhälle. Det säger han trots att man i den socialdemokratiska partimotionen kräver en sänkning av marginalskatten. I mitt exempel utgår jag från oförändrade realvärden. Det är ganska värdefullt att notera att man här håller fast vid den gamla socialdemokratiska tankegången att inflationen skall vara den faktor som bestämmer nivån, och sedan skall vi företa sänkningar från den nivån. Det är inte hela världen om det ändå blir en viss skatteskärpning år från år. Jag vill bara erinra om vad jag sade i mitt huvudanförande, nämligen att utvecklingen till sist har medfört att huvudparten av skattebetalarna hamnat i det högsta skatteskiktet. Erik Wärnberg sade också att vi har otroligt låg realisationsvinstbeskattning. Den fastställdes under den tid då vi hade socialdemokratisk majoritet. Det har gjorts förändringar i skärpande riktning. Som jag nämnde förut. håller man på att se över detta spörsmål. Visst finns det anledning att uppmärksamt följa utvecklingen. På vissa områden finns en tendens till missbruk, och vi är angelägna om att stoppa den utvecklingen.

Herr talman! Låt mig först på en punkt instämma med Bo Lundgren, nämligen när det gäller behovet av att pressa ned inflationen. Låt mig samtidigt göra ett konstaterande: Om det är något som den borgerliga regeringen misslyckats med är det just detta. På denna punkt är vi dock fullständigt överens. Låt mig vidare gå in på några av alla de saker som Bo Lundgren nämnde. Jag vill då återigen något beröra frågan om indexregleringen. Jag konstaterar bara att även Bo Lundgren har vissa invändningar mot konsumentprisindex. Han vill i stället hitta på något annat. Med anledning av det vill jag säga: Då är det lika bra att inte ha något index alls. Det är inte alltid så att man bör ge samma skattesänkning åt dem som tjänar mycket som åt dem som tjänar litet. Därför måste man ändå göra om skatteskalorna varenda gång. Jag har i mitt inledningsanförande konstaterat att de som har stora inkomster inte behöver köpa upp. varje öre av dessa utan har möjlighet att på annat sätt inflationssäkra sina pengar även utan att vi tillämpar en skatteskala med indexreglering. Vad sedan gäller de avdrag som socialdemokraterna har talat så mycket om menar Bo Lundgren att vi, om vi studerar fördelningen på olika typer av avdrag, skall finna att det inte är så mycket att göra åt dem. — Jo, det finns väldigt mycket att göra på den punkten. Man kan se hur dessa avdragsbelopp ökar enormt år efter år. De var under den socialdemokratiska regeringstiden nästan småpotatis i förhållande till vad de är i dag. De belopp Bo Lundgren nämner är långt ifrån aktuella i dag, eftersom den senaste tidens räntehöjningar har inneburit enorma påfrestningar i detta avseende. Ändå vidtar man samtidigt inga åtgärder när det gäller skatten på realisationsvinster. Sådana vinster kan fortfarande tas hem på precis samma sätt som tidigare. Nu hänvisas det till att vi har tillsatt en utredning. Jovisst, men Bo Lundgren och jag har olika åsikter om vilka resultat den utredningen skall komma fram till. Bo Lundgren vill bara angripa några former av missbruk medan jag vill angripa hela systemet att man kan förvandla inkomster genom löner eller liknande till kapitalvinster som sedan inte beskattas. Vidare fortsatte Bo Lundgren att utgå från samma misstag som han hela tiden gjort sig skyldig till, nämligen att i ffråga om marginalskattetaket bara tala om inkomstökningar. Det är inte bara inkomstökningar det gäller. Också beträffande alla de inkomster som man tidigare skaffat sig ges det genom ett skattetak en möjlighet för de verkligt stora lättnaderna. De som befinner sig i ett lägre inkomstskikt och de som får sina sociala förmåner avtrappade får inte någon som helst kompensation, även om de inte ens får behålla 2096 av en löneökning. Det är alltså inte bara fråga om inkomstökningar för dem som har högstmarginalskatterna.
Herr talman! Låt mig konstatera att Bo Lundgren, som moderater så gärna gör, talar om det kvittolösa samhället och pekar på de teoretiskt sett höga marginalskatterna såsom varande effekter därav.

Det kan konstateras att de borgerliga i varje fall inte hittills har presenterat något förslag om hur man skall komma åt det enorma skattefusket i detta samhälle. Det rör sig inte om småbelopp. En ca tio år gammal utredning talade om att det rörde sig om mellan 20 och 40 miljarder kronor som varje år undanhölls från beskattning. Jag utgår från att dessa summor för länge sedan är förbisprungna. Bo Lundgren nämnde som exempel att ett pappersbruk i Dalarna hade svårt att få folk. Han ville påskina att anledningen skulle vara att folk ansåg att det inte lönade sig att arbeta. Men det är ett dåligt exempel. Det är ju ändå så, Bo Lundgren, att vi har ca 100 000 direkt arbetslösa människor i landet. Vi har dessutom uppemot 200 000 människor som är sysselsatta via AMS. Mellan 200 000 och 250 000 människor är förtidspensionerade eller sjukskrivna, i mycket hög grad av arbetsmarknadspolitiska skäl. Den borgerliga regeringen har inte lyckats ändra dessa förhållanden, utan arbetslösheten har stigit. Problemet är alltså inte om det lönar sig att jobba, utan det är att skaffa jobb åt dem som vill ha det. Men sådana saknas.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

Jag vågar påstå att åtskilligt mer än hälften av de inkomsttagare det är fråga om har satt systemet ur spel genom att först göra en massa avdrag. Ovanpå det får de en marginalskattespärr. De här problemen måste man lösa i ett sammanhang. Därför kan jag i dag inte exakt säga hur mycket man skall få behålla. Något som jag tycker är ännu mera orättvist är att om kommunerna höjer skatten så skall omedelbart staten gå in och betala den höjningen över en viss nivå för höginkomsttagare. Det tycker jag är fullständigt felaktigt. Vem som har lyckats bäst med inflationen får väl andra diskutera. Men jag vågar påstå att det är riktigt som det står i vår reservation, nämligen att borgerligheten har förlorat greppet både om utgifterna och om skattesystemet. På något annat sätt kan man inte tolka det faktum att alla gnölar på skattesystemet samtidigt som statens finanser närmar sig ruinens brant. De två sakerna har regeringen totalt misslyckats med. Jag sade att de som gör en rotpostavverkning får ett 50-procentigt avdrag även om alltihop är tillväxt. Avverkar man själv i stället för att sälja rotposter kan man t.o.m. få underskottsavdrag genom ett 30-procentigt avdrag på likviden, även om man avverkar bara tillväxten. Det är ett av de mest orättvisa avdrag man har genomfört. Men jag kan räkna upp en hel serie av åtgärder som vidtagits under årens lopp och som inneburit att man infört en hårdare inkomstbeskattning för vanliga inkomsttagare medan andra grupper fått det lindrigare. Man har alltså flyttat skattebördan i samhället. Vad jag speciellt vill kritisera är att man i dag inte betalar skatt efter den standard man lever på. Det är upprörande att det finns folk som inte betalar någon vidare skatt alls men som samtidigt lever på samma standard som verkliga höginkomsttagare. Det är vad jag mest anklagar det här skattesystemet för. Bo Lundgren säger att det är bättre med index, därför att det innebär att riksdagen får ta ställning varje år till om man vill ändra skattebelastningen. Jag vill säga att det är bättre utan index, för då får riksdagen ta ställning exempelvis till vem som skall betala oljenotan. Den skall inte kompenseras automatiskt.

Herr talman! Låt mig konstatera att Bo Lundgren inte på något sätt gick in på det verkliga problemet, nämligen att skaffa de arbetslösa jobb. Det är ju det som frågan gäller — inte hur det kan ske i vissa enstaka sammanhang, som beträffande det pappersbruk i Dalarna som han relaterar till. Nu säger Bo Lundgren att han inte gärna vill prata om det kvittolösa samhället. Men varje gång det är debatt här så pratar han om detta, och då kan man ju inte förstå annat än att han gärna gör det. Varför har då inte Bo Lundgren och hans partivänner på den borgerliga kanten plockat fram den generalklausul mot skatteflykt och skattefusk som beställts sedan flera år tillbaka? Varför har moderaterna och andra borgerliga i den här kammaren gått emot ökade resurser när det gäller att sätta stopp för den ekonomiska brottsligheten? Förklara detta, och sätt det i relation till resonemanget om det kvittolösa samhället!

Herr talman! Att betala skatt är för svenska medborgare en rättighet. Storleken på skatten fastställs av oss ledamöter eller, som det också heter, av valda ombud för Sveriges folk. De inkomster som genom dessa skatter tillförs samhället skall användas för att betala våra gemensamma utgifter. Dessa kan vara av olika slag. Det gäller bl.a. gemensam offentlig konsumtion och utgifter genom transfereringar som leder till att fördelningspolitiska målsättningar mellan olika inkomstgrupper uppnås. För att uppnå dessa fördelningspolitiska målsättningar är alla partier överens om att den statliga skatten skall betalas efter bärkraft. Mig veterligt är det inget parti som ifrågasatt denna princip. Det har inte skett genom förslag från någon regering under de senaste 40-50 åren eller genom motioner från något parti i opposition. Detta är ett konstaterande av fakta. Men i valrörelser har denna princip ifrågasatts genom vulgärslogan av typen ”det går att sänka skatten om man bara vill”. Vilket parti har då hårdast drivit detta argument? Vi kammarledamöter och alla andra politiskt intresserade vet svaret. Det är det privatkapitalistiska partiet moderaterna eller — med det gamla namnet — högerpartiet. Detta parti har cyniskt drivit denna propaganda i varje valrörelse i syfte att vinna fler väljare. Nu har partiet lyckats bli största kapitalistiska parti i en trepartiregering. Kan nu detta parti i regeringsställning leva upp till sina löften? Svaret är nej. Löftena var en bluff. Men det finns flera moderater som personligen har kunnat uppfylla dessa löften. Den som läser boken ”De rika och deras skatter” av tidningen Arbetets redaktör Göran Skytte kan få fram vissa fakta. Men innan jag citerar något från boken vill jag bara upplysa om att motionen 1978/79:1092, som behandlades här i kammaren den 7 december i år och var skriven av Per Gahrton och Bonnie Bernström, båda från folkpartiet, har blivit helt besvarad genom Skyttes bok. I motionen hemställdes att man skulle ge ökad offentlighet kring beslutsfattarnas ekonomi. Redaktör Skytte har nämligen ringt alla fögderier från Kiruna i norr till Trelleborg i söder och erhållit alla offentliga uppgifter om alla nuvarande ledamöters inkomster under 1977 och om vilken total skatt som betalats. Man skall alltså lägga märke till att det är fråga om den totala skatten, inte marginalskatten. Ett kapitel i boken, ”Den nya riksdagen — så skattar de”, inleds på s. 131 med följande avsnitt: ”Triksdagen är det de moderata politikerna som klagar mest över det s.k. skattetrycket. Men av riksdagens alla ledamöter är det moderaterna som personligen betalar allra lägst skatt — trots att de tjänar mest. Det är moderaterna som gör de största avdragen — och det är moderaterna som har de flesta lågskattarna. Det framgår av följande reportage som i detalj granskar inkomster och skatter för samtliga de 349 som valdes till riksdagen 1979.” Jag tror att det kan vara av intresse att genom kammarens protokoll ge offentlighet åt några ytterligare citat från Skyttes bok. I den valrörelse som föregick 1979 års val sände TV en ekonomisk debatt den 4 september. En av deltagarna var moderaternas s.k. ekonomiske expert — frånsett partiledaren själv, som väl skall vara den främste. Denne expert hade ett enda budskap, vilket upprepades slagordsmässigt. Detta budskap var: ”Vi har för höga skatter och om socialdemokraterna vinner valet får vi ännu högre skatter och då får människorna inget över att leva på.” Detta upprepades gång på gång under debatten. Redaktör Skytte fick då idén att ringa upp lokala skattekontoret för Djursholm för att få uppgift om vad denne debattör, som är bosatt i en flott villa, betalade i skatt. Han erhöll följande uppgift: ”1975 tjänade han 210 000 kronor betalade 48 procent i skatt. 1976 tjänade han 194 000 kr betalade 44 procent i skatt. 1977 tjänade han 181 000 kr betalade 40 procent i skatt.” Min reflexion: Kan denne debattör klaga på högt skattetryck? Han är också medlem av den nuvarande regeringen. När denne moderat fick plats i regeringen var han omedelbart med om att höja skatter på alkohol, tobak, oljeprodukter och elenergi. Ja, det är en intressant bok att läsa. Många uppgifter kommer att överraska läsaren, både positivt och negativt. En upplysning som ger stor anledning till funderingar är följande. I samma parti som den tidigare nämnde s.k. ekonomiske experten finns en partisekreterare som skattar lägst av alla moderater i riksdagen. Han hade 1977 en inkomst på 183 000 kr. men gjorde ett avdrag på 144 000 kr. och fick därmed nästan ingen skatt. I statlig skatt betalade han den furstliga summan av O kr. Till kommunen betalade han 34 000 kr. — summa 18 9 i skatt. Naturligtvis gör de flesta skattebetalare reflexionen: Vad levde han av? Levde han på avdrag? Med dessa exempel har jag inte påstått att det rör sig om skattefusk, utan detta är en laglig skatteflykt. Vi socialdemokrater tror att vi företräder en stark opinion bland de svenska skattebetalarna när vi hävdar att målet måste vara rättvisare skatter. Mot denna bakgrund skall förslagen om en begränsning av avdragen och en ytterligare skattekontroll ses. Skattebetalare i lågoch medelinkomstlägen kan genom massmedias bevakning konstatera hur höginkomsttagare och företagare betalar inga eller mycket låga skatter. Detta sker genom omfattande avdrag och olika skattetekniska arrangemang. Att denna legala skatteflykt kan äga rum beror bl.a. på att höginkomsttagare i regel har en god skolutbildning — betald av stat eller kommun — och därmed kan ”läsa lagen” så att de till det yttersta kan utnyttja skattelagarnas alla möjligheter till så låga skatter som möjligt. En annan förklaring är att den som är höginkomsttagare men själv inte ”kan läsa lagen” köper sig denna hjälp och kunskap. I den socialdemokratiska reservationen yrkas liksom i vår partimotion bl.a. följande: Rätten till avdrag från inkomsten bör begränsas. Skatten på realisationsvinster bör skärpas. En lag mot skatteflykt bör införas och skattekontrollen förstärkas. Till sist skulle jag vilja ställa tre frågor till budgetministern. Han sitter vid väggen, ser jag, men jag hoppas att han kan anteckna frågorna ändå. 1. Varför kommer det inget förslag om s.k. generalklausul? Ett förslag fanns färdigt våren 1976. Sedan har budgetminister Mundebo gjort en egen utredning, och i skatteutskottet har vi blivit lovade gång på gång att det skall komma ett förslag om generalklausul. Vad är det som har hindrat budgetministern från att lägga fram detta förslag, som enligt vad som upplysts oss i skatteutskottet är färdigutrett? 2. När tillsätts utredningen om underskottsavdragen? Jag vet att budgetministern då och då talar om att man arbetar med direktiven. 3. Längst ner på s. 49 i propositionen talar budgetministern om den offentliga sektorn. Kan budgetministern ge mig och övriga ledamöter i kammaren ett konkret besked om vad som menas med den offentliga sektorn? Herr talman! Med detta yrkar jag bifall till den socialdemokratiska reservationen.

Herr talman! Jag tycker inte att den debatten är onödig. Den är heller inte ofruktbar. Att jag nämnde några ledamöter i moderata samlingspartiet tycker jag var riktigt. Det visar nämligen att det är en princip bland höginkomsttagarna att på detta sätt till det yttersta utnyttja avdragsmöjligheterna till en laglig skatteflykt. Det är inte bara dessa två moderater som gör det —det är många fler, både moderater och andra. I Skyttes bok står det vilka det är. Bo Lundgren kan själv läsa det. Den borgerliga regering som tillträdde på hösten 1976 sänkte inte det totala skattetrycket i samhället. Den ökade det totala skattetrycket. Och den förra regeringen höjde skatten på 19 olika punkter. Det tycker jag att Bo Lundgren också skall komma ihåg.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

Herr talman! Jag vill fråga Bo Lundgren: Är Bo Lundgrens ord allvarligt menade? Vill Bo Lundgren medverka till att de personer jag har nämnt, liksom andra i de inkomstklasserna som lever på avdrag och är nolltaxerade, kommer att få betala högre skatt? Förr i tiden var det hög social status att finnas med i taxeringskalendern. I dag är det hög social status att inte finnas med i taxeringskalendern utan i stället vara nolltaxerad till statlig skatt. Vill Bo Lundgren medverka till att dessa personer får betala högre skatt — då är vi överens. Sedan frågade Bo Lundgren om jag själv betraktar mig som höginkomsttagare. Ja, alla som är ledamöter av svenska riksdagen har ett årsarvode på ungefär 104 000 kr. Jag räknar med att alla som tjänar 100 000 kr. om året och däröver är höginkomsttagare.

Herr talman! Till Valter Kristenson: Det är väl riktigt att de borgerliga regeringarna efter 1976 inte har lyckats sänka det totala skattetrycket. Det har vi inom regeringspartierna inte varit beredda att göra därför att vi har varit angelägna att slå vakt om den sociala tryggheten, sysselsättningen, pensionärernas villkor etc. Men vi har startat ett reformarbete på skatteområdet, varav vi ser en bit presenteras i dag. De förslag till förändringar som vi nu debatterar måste ses i sammanhang med den målsättning om successiva förändringar av skattesystemet som de tre icke-socialistiska partierna enade sig om redan då de övertog regeringen efter valet 1976. Bakgrunden var ju den att den tidigare socialdemokratiska skattepolitiken hade låtit inflationen i grunden förstöra det progressiva skattesystem som jämte transfereringar och socialpolitik utgjort hörnstenar i fördelningspolitiken. I årets skattepaket är det tre moment som fortsätter det pågående reformarbetet: 1. Inflationsskyddet av skatteskalan måste bli bestående. 2. Marginalskatterna måste sänkas framför allt i de inkomstlägen där den stora mängden heltidsarbetande befinner sig. 3. Det är rimligt att även inkomsttagare med hög årsinkomst alltid garanteras att få behålla minst en viss del av en inkomstökning — löneförhöjning eller extra insats. På åtminstone två av dessa tre punkter har socialdemokraterna rest invändningar eller t.o.m. ett kompakt motstånd. När det gäller marginalskatterna håller dock en mer realistisk inställning på att vinna insteg även bland socialdemokraterna. Så några ord om indexregleringen och marginalskattesänkningarna samt även något om marginalskattespärren. Jag börjar med att ta upp indexregleringen. Den inflationsskyddade skatteskala som riksdagen beslöt hösten 1977 mötte då enigt motstånd från socialdemokraterna och vpk. Det motståndet tycks inte ha mattats, av den reservation att döma som skatteutskottets socialdemokrater avgett med anledning av det utskottsbetänkande som vi nu behandlar. Enligt reservationen är indexregleringen fördelningspolitiskt orättvis. Man menar att den försvagar statsfinanserna och att den automatiskt medför ytterligare skattelättnader för främst höginkomsttagare. Dessa uppfattningar delas definitivt inte av utskottsmajoriteten. Att vi har skilda uppfattningar kan kanske till en del bero på att vi i grunden ser olika på inflationsskyddets inverkan på skattesystemet. Samtidigt som inflationsskyddet medverkar till att den del av inkomsten som skall gå till skatt skall vara oförändrad — om inte riksdagen beslutar annorlunda — talar socialdemokraterna om en skattesänkning. Men i jälva verket är det ju fråga om en utebliven skattehöjning — en skattehöjning som inflationen tidigare suveränt fått besluta om. Sedan säger man att denna skattesänkning — som inte är en skattesänkning utan en utebliven skattehöjning — är orättvis, därför att den gynnar höginkomsttagare och missgynnar låginkomsttagare. Jag skulle då vilja säga att det påståendet inte blir sannare, därför att det — som jag ser det — bygger på en icke korrekt beskrivning av verkligheten. En skattehöjning som inte blir av kan rimligen inte beskrivas som en orättvis skattesänkning. Det skulle vara en fördel för debatten om vi i vår information kunde använda sådana uttryck som inte leder väljarna vilse. Då skulle man inte heller, som reservanterna dock gör, kunna presentera en tablå liknande den som finns på s. 63 i betänkandet. Om man tar med effekterna av inflationsskyddet i den tablån, måste man vid en jämförelse mellan 1979 och 1980 också ta med den inflationsskatteskärpning som skett under 1979 mellan realt jämförbara inkomster. Denna skatteskärpning och inflationsskyddet tar ut varandra. Om tabellen rensas från uteblivna skattehöjningar på grund av inflationsskyddet, kommer den att redovisa en ökad disponibel inkomst för exempelvis inkomstlägena 60 000-120 000 kr. från 1,5 26 till drygt 2,5 90. Det kan väl knappast vara anmärkningsvärt, om man över huvud taget är beredd att medverka till marginalskattesänkningar. Det andra avsnittet av trepartiregeringens program för skattereformer handlar om marginalskattesänkningar. I dag tycks det råda en betydande enighet om behovet av sådana. Även i s-reservationen heter det att ”det är önskvärt med en relativt omfattande nedjustering av marginalskatterna”. Det är bra att det nu står klart även för socialdemokraterna, att marginalskatten i vanliga inkomstlägen är orimligt hög. Marginalskattens skadeverkningar börjar också bli alltmer uppenbara. Man avstår från extrainsatser. Man väljer deltid i stället för heltid. Skillnaden i inkomst efter skatt blir begränsad. Man tycker inte att utbildning för mer kvalificerade uppgifter lönar sig etc. Exemplen kan mångfaldigas. För folkpartiet, som under åtskilliga valrörelser hävdat att det måste löna sig att arbeta, känns det beklämmande att behöva uppleva att en del människor i dag på fullt allvar säger: Det lönar sig att inte arbeta. Därför är det nödvändigt att låta de marginalskattesänkningar som nu föreslås bara bli en etapp i det arbete som syftar till att allt fler inkomsttagare skall få rimliga marginalskatter, så att de kan behålla mer av sina pengar för egen disposition. Det är den stora gruppen heltidsarbetande i vanliga inkomstlägen som den helt övervägande delen av skattesänkningarna skall gälla. Det skattebortfall som rejäla marginalskattesänkningar medför kan på lång sikt visa sig vara en värdefull investering när det gäller att locka fram bättre arbetsinsatser och därmed också en större lönesumma att beskatta. Så till frågan om marginalskattespärren som är det tredje momentet i de icke-socialistiska partiernas skattereparationsprogram. Den bygger egentligen på den sunda och naturliga uppfattningen, att det är rimligt att även den som har en ganska hög inkomst alltid bör få behålla en viss minsta del efter skatt, om han/hon får en löneförhöjning eller gör en extra insats. Jag är övertygad om att denna uppfattning delas av de allra flesta svenskar. De konfiskatoriska tankegångar som mån kan uppfatta från vissa socialistiska företrädare tror jag finner väldigt litet resonans hos vanligt folk. När nu regeringen föreslår och utskottsmajoriteten tillstyrker, att den som har inkomster upp till 30 basenheter — 174 006 kr. — alltid skall få behålla minst 20 > efter skatt, så är man litet förvånad över den indignation över förslaget som reservanterna mobiliserar. Det är inte så, som den socialdemokratiska agitationen vill göra gällande, att höginkomsttagarna gynnats av den skattepolitik som de borgerliga regeringarna fört. En ganska belysande bild av utvecklingen på inkomstskattesidan sedan 1976 ger tabellen på s. 59 i regeringens proposition 1979/80:58, vilken ligger till grund för det här utskottsbetänkandet.

Detta har skett bl.a. därför att inflationsskyddet för skatteskalan inte fanns under den första delen av perioden. Genom dessa höjningar når man i vissa fall t.o.m. upp till ett uttag på 90 26 av inkomsten hos höginkomsttagare. Jag tror därför att det är nödvändigt att rensa ut de effekter i vårt skattesystem som folk i allmänhet är benägna att beteckna som Pomperipossaeffekter. Från folkpartiets sida har vi dock ingenting emot att avdragsbestämmelserna verkligen ses över, så att inte höginkomsttagarna den vägen kan kompensera sig för de höga marginalskatterna. Vi är beredda att medverka till att förhållandena här blir mer acceptabla. I den socialdemokratiska reservationen för man följande resonemang: Prisstegringen 1979 blev bl.a. på grund av oljenotan större än som beräknats i våras. Därför får skattebetalarna en ytterligare skattesänkning som fördelar sig mycket ojämnt. Det är riktigt att inflationsskyddet utlöstes med större belopp än som förutsågs i våras. Men det beror enbart på att köpkraften — på grund av inflationen — hos alla inkomsttagare har blivit lägre, och då skall också skatten enligt riksdagens beslut bli lägre. Vad socialdemokraterna hävdar är i princip att inkomsttagarna dessutom skall förlora ytterligare genom skärpt beskattning. Man kan och bör naturligtvis föra en diskussion om huruvida konsumentprisindex är det bästa sättet att mäta inflationen, men det tycker jag nog faller utanför den här debatten.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

Herr talman! När man diskuterar skatter hamnar man lätt i en mängd olika detaljer. Också detaljerna kan vara viktiga, men det kanske ändå är centralt för oss att komma ihåg något av den större samhällsekonomiska bakgrunden. Vi vet att vi har en svensk samhällsekonomi, som i dag befinner sig i fundamental obalans. Det visar flera saker: de stora underskotten i utlandsaffärerna och de stora underskotten i statens affärer. Men dessa underskott skapades i allt väsentligt under de två åren av total stagnation i den svenska ekonomin, nåmligen 1977 och 1978, då vi i realiteten tappade ungefär 60 miljarder kronor i uteblivna inkomster. Hälften av dessa medel skulle ha gått till det offentliga i form av skatter. När man kommer ut på det sluttande planet på detta sätt, är det oerhört svårt att åter ta sig in i en bana av jämvikt. Jag tror att man måste ha detta perspektiv i bakgrunden. Sett ur detta perspektiv har de borgerliga regeringarna inte åstadkommit mycket. De har helt enkelt inte försökt sig på några större reformer av vårt skattesystem. Inte heller har man lyckats sänka det totala skattetrycket. En reform har man dock genomfört. Det är indexregleringen av våra skatteskalor. Man prisar sig också för denna åtgärds genomförande. Ytligt sett kan denna reform tyckas rimlig och rättvis. Inflationen är ett ont. Vad är då mera naturligt än att vi skall slippa att betala högre skatt enbart för att den allmänna prisnivån stigit? Men vad som vid ett ytligt betraktande kan te sig sunt och rättvist kan ibland vid närmare påseende visa sig vara orättvist och föga genomtänkt. Så förhåller det sig med indexregleringen av våra skatteskalor. Inflation är aldrig en jämnt framåtskridande process, där alla priser stiger lika mycket. Vi mäter inflation genom någon form av vägt medeltal för en prisutveckling, vanligen i form av en index över konsumentprisernas utveckling. Men bakom detta genomsnitt döljer sig alltid relativa förändringar av ett stort antal priser. Vissa priser sjunker även vid inflation, medan andra stiger mer än genomsnittet. Att då i en värld av förändring försöka hålla någon viss ekonomisk storhet konstant är föga fruktbart. Vare sig man försöker att hålla en lön konstant genom indexreglering eller man prövar på att indexreglera kapitalavkastning eller skatter är det i längden dömt att misslyckas. Länder som tillgriper sådana åtgärder brukar efter en tid få överge dem. Det senaste exemplet härpå är Danmark, som nu fått slopa indexregleringar som tidigare funnits i hopp om att kunna föra en mer effektiv ekonomisk politik. Den svenska ekonomin är en i högsta grad öppen ekonomi. Nästan hälften av vår nationalinkomst går i utrikeshandel. En stor del av de varor som vi konsumerar kommer från utlandet. En del av den inflation som vi har kommer också utifrån. Samtidigt har emellertid vår internationella bytesrelation, dvs. exportpriserna i förhållande till importpriserna, under senare år konstant försämrats. När de relativa priserna — jag talar nu om de reala priserna — i vår utrikeshandel på detta sätt försämras, sjunker samtidigt vår reala nationalinkomst. En orsak till en försämrad bytesrelation utgör stigande oljepriser. Men det finns många fler orsaker härtill, bl.a. hårdnande konkurrens på våra traditionella exportmarknader. Om vår internationella bytesrelation försämras med 10 9 är det liktydigt med att vår reala nationalinkomst sjunker med 2-3 4. Under detta år har vi just en kombination av inflation och försämrad bytesrelation. En försämrad bytesrelation drabbar oss alla. Den kan vi aldrig få kompensation för. Det går ju inte, för att ta det mest flagranta exemplet, att kompensera svenska hushåll för stigande oljepriser utan att ta de resurser som behövs härför från någon annan del av ekonomin. Men det är exakt vad man försöker göra genom en indexreglerad skatteskala. Följden blir, som mycket riktigt har påpekats här, att höginkomsttagare får lättnader på låginkomsttagares bekostnad för en realinkomstförlust som vi i rättvisans namn borde bära solidariskt. 200 000-kronorsmannen får en skattekompensation för ökade oljepriser som uppgår till 700-800 kr. om året. Den som tjänar 50 000 får däremot en skattesänkning på bara 100 kr. Vad är det som säger att den som tjänar mycket pengar och kanske bor i en innerstadslägenhet förbrukar mer olja och behöver större kompensation än den som kanske både har barn och låga inkomster och därför behöver en stor bostad? Detta är en av de orimligheter som följer av indexreglerade skatter. Den andra är att vi i detta fall inte alls har någon skatterabatt att dela ut. Vi blir alla fattigare på grund av stigande oljepriser och en försämrad internationell bytesrelation. Att då sänka skatterna innebär bara att vi tvingas att låna ännu mer pengar utomlands. Med sömngångaraktig säkerhet fortsätter den borgerliga regeringen sin vandring in i dårarnas paradis. En indexreglering är inte bara orättfärdig. Det väsentliga är kanske trots allt att en indexreglering av skatteskalorna försvårar förandet av en effektiv ekonomisk politik. Tre år av borgerlig politik har drabbat den svenska ekonomin hårt. Under den djupa stagnationen 1977 och 1978 tappade vi ungefär 100 000 industrijobb. I år, med dess kortvariga uppgång, kan vi få tillbaka 20 000 jobb i industrin. Ett grundproblem i vår ekonomi är att vår industriella bas är för liten. Baksidan av det myntet är att vi tvingas låna till drygt 10 96 av vår import och att vi har ett underskott i våra utlandsaffärer på 12-15 miljarder årligen. I den senaste rapporten från Industriförbundet uppskattas underskottet för nästa år t.o.m. till 20 miljarder. Med den borgerliga låt-gå-politiken driver vi redlöst in i ett ohållbart läge. Detta kan inte fortgå. Snart måste troligtvis den borgerliga regeringen på nytt försöka tillgripa devalvering eller skattehöjningar — i likhet med energiskattehöjningarna — eller någon form av handelspolitisk restriktion. Mot denna bakgrund är det naturligt att fråga Ingemar Mundebo: När kommer nästa devalvering? Blir det inte genom en indexreglering klart negativa effekter, herr budgetminister, på vår bytesbalans? Blir inte de negativa effekterna större än de eventuella positiva effekter på bytesbalansen som energiskattehöjningen kan ha? Är det inte i grunden hyckleri att insistera på ett inflationsskydd, när man vet att man omedelbart måste kompensera sig genom att höja andra skatter, som i detta fall energiskatten? Låt oss återgå till den viktiga frågan om effektiviteten i den ekonomiska politiken. Ta som exempel devalveringen, som vi på nytt styr fram emot. Vi vet att en devalvering ger oss en importerad inflation och en ytterligare försämrad internationell bytesrelation på grund av att exportpriserna sjunker under det att importpriserna stiger. Det ligger i sakens natur. En devalvering kan med inflationens hjälp skära ned vår import, men det motverkas i sin tur just av de indexreglerade skatterna. På detta sätt placerar sig den borgerliga regeringen i en ohållbar situation. Genom att kortsiktigt appellera till allas vår önskan om skattelättnader inför man ett system som försvårar förandet av en effektiv ekonomisk politik. Svensk ekonomi befinner sig i dag i en fundamental, grundläggande, obalans. Vi har en investeringsverksamhet som är alldeles för dålig. Vi har ett kapacitetsutnyttjande som är på tok för lågt. Ändock lever vi över våra tillgångar och kommer under de kommande åren att konstant behöva låna 12-15 miljarder kronor om året från utlandet. I detta läge genomför den borgerliga trepartiregeringen gradvis skattereformer, som fördjupar och befäster orättvisorna och som för oss allt djupare in i misären. En indexreglering av skatterna är bara ytterligare en spik i den likkista för det svenska industrisamhället som den borgerliga regeringen i realiteten är i färd med att spika samman. Härmed ber jag, herr talman, att få yrka bifall till den socialdemokratiska reservationen.

Herr talman! Riksdagen har i höst fått ett tjugotal skattepropositioner, bl.a. den i dag aktuella om fortsatta förändringar i inkomstbeskattningen liksom förslag rörande beskattningen av energi, alkohol och tobak samt nya riktlinjer för kommande fastighetstaxering. Ett drygt tiotal skatteutredningar är nu i arbete med frågor rörande mervärdeskatt, vägtrafikskatt, stämpelskatt, traktamentsskatt, skattefusk och skatteflykt. Ytterligare några utredningar har tillsatts nu i höst.

Det är bra och nödvändigt att göra det, men det räcker ändå inte. Vi skulle behöva, säger några, kanske flertalet, genomgripande förändringar, ett helt nytt skattesystem med lägre, enklare och rättvisare skatt. Vi behöver det, om vi vill ha ett samhälle i utveckling och hederliga människor. Vi skulle behöva röja och städa och ta djärvare grepp. Och förvisso behöver vi göra det. De olika förslagen är också ett led i ett sådant planmässigt arbete. Somliga av dem är inte så omfattande — en del är litet större. Men tillsammantaget utgör de viktiga steg på vägen mot ett bättre skattesystem, en väg på vilken vi förvisso har en lång bit kvar innan vi kan vara nöjda men där vi ändå har rätt färdriktning. Vi har under det gångna året haft tämligen många skattedebatter, och vi är väl några som måhända börjat känna igen flertalet argument.

Vi skulle behöva slippa de enkla generaliseringarna: ”Företagare”, ”löntagare”, ”villaägare”, ” en grupp är ju ändå inte likadana. Skillnaderna inom grupper är stora. ”Högerförslag” och ”vänsterförslag” — i alla dessa debatter har nästan likadana skattealternativ framställts som om skillnaderna mellan dem vore enorma. Det ena är ”rättvist”, det andra ”orättvist”. Det ena är ”rättfärdigt”, det andra ”orättfärdigt” osv. Vi måste slå fast sambandet mellan skatter och reformer, mellan inkomster och utgifter i samhällsarbetet, mellan resurser och ambitioner. Skattereformer är inte bara en fråga om vilja och lagkunnande, om administration och administratörer, om skarpsinne och konstruktiv fantasi, om vilja att förändra. Det är i hög grad en fråga om ambitionsnivån i samhällsarbetet, om hur höga krav vi ställer på våra skatter, hur höga uttag vi måste göra. Ett skattesystem kan fungera bra på en viss uttagsnivå och mindre bra på en högre nivå. Inget skattesystem, hur sinnrikt det än är, kan fungera om uttagsnivån är för hög. Vårt samhällsmaskineri — stat, landsting och kommun — medför höga kostnader, och kostnadsutvecklingen är snabb. Många tycks vara omedvetna om hur snabb utvecklingen verkligen är, hur mycket av automatik som ligger i våra offentliga utgifter. Många tycks betrakta kostnader för reformer som engångskostnader. Man lägger in kostnaden i ekonomin prydligt och ansvarsfullt det år reformen införs, men man tänker inte på att samma reform kostar pengar och skall ha utrymme också 10-20 år senare. Om man år efter år, årtionde efter årtionde lägger in än det ena än det andra blir det småningom en tung börda att bära. Det är det vi upplever just nu inför 1980-talet. Summan av efterkrigstidens reformer är stor. Det är jobbigt att få pengar att betala med. Vi får inte utrymme för något nytt. En del börjar då tala om att välfärden är slut, att nedrustningen har börjat, attsvångremmarna dras åt osv. Man är så van vid att varje år skall ge resurser för att inte bara ta med allt det gamla utan också föra in åtskilligt nytt. Men redan det gamla lasset är tungt och ställer höga krav på våra skatter. Kostnaderna för det gamla, det redan beslutade, växer snabbare än de nya resurserna. Den offentliga utgiftstillväxten är snabbare än ökningen av vår bruttonationalprodukt. Skatterna måste alltså höjas för att vi skall klara redan beslutade insatser. Det medför besvärliga problem, bl.a. i löneförhandlingarna. Många människor tycker att de får för litet pengar för privat konsumtion. Kanske skulle de kunna betala högre skatter för nya reformer men inte så gärna för att bara bevara de gamla. Än värre blir problematiken, om man måste betala högre skatter och kanske ändå ompröva en del av de beslutade. Många är ännu inte medvetna om vilka svårhanterliga år vi har framför oss, och detta också i ett samhälle med god tillväxt. Vi kan inte fortsätta att låta utgifterna och därmed skatterna växa i väsentligt snabbare takt än BNP-tillväxten. Vi måste sänka utgiftstakten, och det är ett politiskt tungt jobb. Observera att jag talar om takten! Otaliga gånger under senare år har jag noterat att många — stundom av illvilja, men kanske oftare av okunnighet och slarv — blandar ihop begreppen. Vi talar t.ex. om kommunernas konsumtionstillväxt och säger att den borde kunna vara 3 70 om året, alltså en rätt hygglig tillväxt. Den tycks dock i år bli omkring 5 96, vilket är en för hög siffra. Om den nu skulle gå ner till 3 0, talar många om att kommunerna måste rusta ned, ta steg tillbaka osv. Men vi får inte glömma att det fortfarande handlar om en tillväxt på 3 90, alltså en ökning av redan befintliga resurser. Ett annat exempel: En stor tidning redovisade nyligen en aktuell ekonomisk prognos. Den prognosen angav att BNP i år ökar med 4 96 och nästa år med 3,5 20. Rubriken på tidningens näringslivssida löd: BNP sänks 1980. — Det är förvisso inte så lätt att syssla med ekonomi. Jag skall inte i mitt inlägg granska detaljer i skatteutskottets betänkande. Flera utskottsledamöter har redan ingående gjort det. En sak vill jag emellertid beröra, och det gäller marginalskattenivån och inflationsskyddet i samband med inkomstskatten.

Att människorna kunde märka effekterna på lönebeskeden vet vi av erfarenhet. Att människorna också kommer att bli på det klara med vad de olika förslagen i realiteten innebär är jag övertygad om, även om detta kan ta någon tid. Hur skall vi hantera våra inkomstskatter i en ekonomi med årliga höjningar av priserna, en ekonomi med inflation? Vi har, något förenklat, att välja något av följande tre alternativ: Det första är att vi kan låta inflationen höja skatterna. Men knappast någon torde vilja förorda det alternativet i tider med nämnvärd inflation. Då kommer vi mycket snart i en för samhälle, för företag och för enskilda människor helt orimlig situation. Kunde vi avskaffa inflationen, ja då kunde vi också avskaffa inflationsskyddet. Även om jag menar att en energisk kamp mot inflationen är en av de kommande årens viktigaste uppgifter, så befarar jag att vi under 1980-talet liksom under 1970-talet måste räkna med att leva med inflation. Det andra alternativet är att vi kan inflationsskydda skatteskalorna, dvs. se till att skatter höjs bara vid reella löneförbättringar och inte av inflationen, inte automatiskt och inte blint, inte utan beslut. Det är den linjen som de tre icke-socialistiska partierna arbetar för och som nu också gäller. Det tredje alternativet kan göra årliga förändringar av skatteskalorna, alltså helt eller delvis förändra skalorna med hänsyn till inflationen. Det är den linje som socialdemokraterna arbetar för — dvs. för att delvis förändra skatteskalorna. Vad som hände under socialdemokratins regeringsår — och vad man också nu verkar för — är att vissa grupper får ett slags inflationsskydd, helt eller delvis, medan andra grupper bara får det i mycket ringa grad. De får alltså reella skattehöjningar, och detta utan att någon klart beslutat om det. Man kan höja skatterna, men då tycker jag att man klart skall tala om det. Då skall man gå till riksdagen och säga att nu tycker jag att skattenivån skall höjas. Man skall inte konstruera ett sådant skattesystem att man uppnår verkliga skattehöjningar utan att detta är klubbat av talmannen. Nu tycker jag inte att skatterna skall höjas för dem som redan har för höga skatter. Man skulle kunna välja detta alternativ, om man årligen fullt ut kompenserade för inflationen. Men varför skall man ta sådana årliga beslut när det finns väl fungerande system som onödiggör detta? Nu har vi ett inflationsskydd och vi bör också ha det. Det är till nytta för människorna, för alla människor. Vi kan resonera om den tekniska utformningen precis som vi kan resonera om den tekniska utformningen av alla indexserier, prisklausuler etc. Men flera talare har i denna debatt på ett oklart och missvisande sätt berört oljeprisernas roll. Ett inflationsskydd ger inte någon allmän kompensation för oljeprisstegringar — eller andra prisstegringar heller för den delen. Det betyder bara att inte inkomstskatterna också automatiskt kommer att höjas. Genom de höjda priserna förlorar vi självfallet köpkraft. Vad motståndare till inflationsskyddet vill är att vi dessutom skall förlora ytterligare en del genom höjda skatter. Det tycker jag inte är rimligt, och det är därför vi bör ha ett inflationsskydd i inkomstskattesystemet. Skattereformarbetet kan alltså genom dagens beslut ta ytterligare några steg framåt. Men vi har åtskilliga steg kvar. Målet bör vara att komma fram till ett skattesystem med skatter som är mer rättvisa och som också kan medverka till tillväxt, välfärd och sysselsättning. Vi kan inte lova att nu sänka våra samlade skatter. Vi tror inte att det skulle vara en klok eller realistisk väg. Vi har så mycket samhällsarbete som vi vill fullfölja, och vi måste minska statens budgetunderskott. Men vi kan lova att arbeta hårt för att spara och hushålla, för att skatterna inte skall bli högre än vad som är oundgängligen nödvändigt. Vi tror att en god tillväxt, en lugn prisutveckling och ett ökat sparande kan ge samhället resurser och minska behovet av höga skatter. Genom att vi i år har kunnat öka vår tillväxt, får staten och kommunerna omkring 10 miljarder mer i skatt — detta alltså genom tillväxt och inte genom nya eller högre skatter. Vi har höga skatter i Sverige, och vi måste vara på det klara med att vi inte kan lösa våra balansproblem genom att ytterligare markera vår internationella förstaplacering. De växande problem som vi har med skattefusk och skatteflykt visar inte bara att våra skattelagar och vår skatteadministration har sina brister. De visar också — och framför allt — att det finns gränser för vad människorna betraktar som ett rimligt skatteuttag. Därför är fortsatta höjningar, vad vi än kallar dem och oavsett om de gäller nya eller befintliga skatter, alltmer problematiska. Och alldeles klart är att, med vår långtgående inkomstfördelning, våra skattebördor huvudsakligen måste bäras av de breda inkomstgrupperna. Låt mig till sist nämna några huvudpunkter i det fortsatta reformarbetet. Vi vill fortsätta att reformera inkomstskatterna. Dagens förslag innebär att vi sänker marginalskatterna med ytterligare några procent, men vi bör gå vidare. Marginalskatterna borde vara högst 50 96 för de flesta förvärvsarbetande. Det aktuella förslaget betyder att marginalskatten blir högst 50 96 upp till 60 000 kr. i årsinkomst och högst 60 22 upp till 75 000 kr. i årsinkomst. Vi vill bevara inflationsskyddet. Vi vill hålla tillbaka de kommunala skatterna och fullfölja den kommunala skatteutjämningen. Vi vill se över skatteavdragen med utgångspunkt i att en sådan avdragsrätt bör finnas också i framtiden men att vi skall kunna undvika det överutnyttjande, det missbruk av syftet med avdragen, som nu finns. Som jag nämnde i ett frågesvar häromdagen kommer en utredning om de s.k. underskottsavdragen att tillsättas inom den närmaste tiden. Vi vill fortsätta att reformera företagsbeskattningen, bl.a. se över nuvarande regler för kapitalbeskattning och inkomstbeskattning av familjeföretagen och likaså se över aktievinstbeskattningen, både i tekniskt och i materiellt avseende. Vi vill, då de nya taxeringsvärdena fastställts, förändra nuvarande regler för fastighetsbeskattning. Vi arbetar med att reformera energibeskattningen, bl.a. genom att se om det är möjligt att inrymma energiskatterna i mervärdeskatten. Detta skulle vara betydelsefullt för näringslivet genom rätten till avdrag förs.k. ingående mervärdeskatt, och för hushållen skulle effekten bli att förbrukningen av energi beskattas på samma sätt som annan privat konsumtion. Vi vill fortsätta att intensifiera arbetet mot skattefusk och skatteflykt, bl.a. förenkla skattelagar, sänka marginalskatter, förstärka skatteadministrationen och införa en lag mot skatteflykt. Som jag tidigare sagt, kommer förslag härom då vi har funnit en lösning som kan tillgodose krav på både rättssäkerhet och effektivitet. Vi utarbetade i våras ett sådant förslag. Tidigare förslag fyllde enligt min uppfattning inte kraven och borde alltså heller inte ligga till grund för lagstiftning. Men i våras utarbetade vi ett förslag som jag tyckte fyllde rimliga krav på rättssäkerhet och effektivitet. Lagrådet har sedan i höst pekat på behov av ytterligare några preciseringar, och vi arbetar nu med detta med sikte på att vid detta riksmöte lägga fram förslagen efter de mindre bearbetningar som kan vara motiverade av lagrådets granskning. Herr talman! Jag har anfört detta bara som några exempel. Steg för steg bör vi kunna få bättre skatter. Vi kan ta några sådana steg i dag. Åtskilliga steg återstår dock.

Herr talman! Budgetministern började med att säga: Låt oss slippa generaliseringar. Låt oss slippa de stora svävande formuleringarna. Låt oss i stället föra ett stort allmänt resonemang om vårt samhällssystem, där skatterna och den offentliga sektorn är en så stor del. Låt oss sätta oss till och resonera om detta. På den punkten har jag ingenting att invända mot vad budgetministern har sagt. Jag tycker det är mycket klokt att sätta sig ned och resonera om det här spörsmålet i verkligt stora drag. Men skattesystemet måste i alla fall, när man har klarat upp de här stora sektionerna, den stora delen av det hela, brytas ned till enskilda personers nivå. Viljan att bära bördan — i praktiken är det att avstå från privat konsumtion när man betalar skatt — är ofta beroende på hur den bördan är fördelad. Den fördelning som föreslagits i årets proposition ökar inte viljan till offer hos breda folklager. Den ändrade fördelning av bördorna som skett på senare år, där levnadsstandard och avstående till samhället av medel, dvs. att betala skatt, inte hänger ihop, har för många rättfärdigat just det kvittolösa samhället, som jag tycker lika illa om som någon annan. Ett inflationsskydd som i dag garanterar levnadsstandarden för vissa grupper utan någon ökad ansträngning — man får det av staten — men för andra kräver jättelika lönepåslag måste vara en orättfärdighet. Budgetministern säger att han inte kan lova att sänka våra skatter. Jag tycker det är ett bra uttalande, för det går inte att lova något sådant. Men låt oss ta ett rejält grepp. Låt oss sätta oss till och försöka hitta ett rimligt skatteuttag. Låt oss gemensamt titta på vilken indirekt skatt som är den bästa att ta till och inte bara döma ut promsen som absolut omöjlig, när den ena parten tror att den är bättre än den indirekta skatten som tas ut genom moms. Man når inte resultat genom de små justeringar som man hållit på med de senaste tre åren och som ger vissa enskilda människor väsentliga skattelättnader och vissa andra inga lättnader alls. Jag har tidigare nämnt skogsbeskattningen, men det finns många fler områden där enskilda lättnader har varit helt obefogade.

Herr talman! Jag vill börja med att konstatera att budgetministern beträffande totalfinansieringen av de föreslagna skatterna inte hade något annat att säga än att vi får förlita oss på en ökad tillväxttakt. Det måste jag beteckna som en optimism som inte överensstämmer med vad exempelvis Svenska arbetsgivareföreningen framhåller. Vistår inför en avtalsrörelse där Svenska arbetsgivareföreningen säger att det inte finns ett öre över för löneökningar. Hur kan då budgetministern tala om en sådan ökning av tillväxttakten att man, om jag förstod rätt, därigenom lätt skulle kunna finansiera de föreslagna skatterna? Det är trots allt ungefär 6,8 miljarder som det kostar, och det är inte mer än ungefär en tredjedel därav som man har tänkt finansiera via andra skatter. Sedan kan jag naturligtvis tänka mig att man diskuterar vilka skatteformer man skall ha. Det har vi försökt med länge, men det har som synes inte lett till någon lättnad för dem som har det sämst — inte hitintills i alla fall. Att budgetministern inte vill diskutera högeller låginkomsttagare och orättvisa eller rättvisa skatter och att han inte vill tala om vänsterförslag eller högerförslag kan jag begripa. Med tanke på den prägel som den borgerliga regeringen har gett sina förslag vore det ju genant att behöva diskutera situationen för lågoch mellaninkomstskikten. Det vore genant att behöva tala om vilka förslag som lagts fram från vänster och vilka förslag som regeringen har kommit med från höger. Jag tycker att man skall anamma det som budgetministern sade i slutet av anförandet, nämligen att marginalskatterna borde vara högst 50 26. Nu har budgetministern öppet och klart deklarerat att även han ställer upp på den moderata linjen. där ekonomiministern har dragit i trådarna. Jag kan inte finna annat än att det här, med de redogörelser och deklarationer som budgetministern gjort, kommer att innebära en fortsatt övervältring av kostnaderna för de sociala gemensamma nyttigheterna på dem som redan har det sämst ställt och också bäst behöver de gemensamma nyttigheterna.

Herr talman! Budgetministern har fått en serie direkta frågor, men han undviker att svara på dem. Han har därefter sagt en sak som tyvärr inte är korrekt. Han försöker inbilla oss att när vi nu har en situation, då vi på grund av en försämrad bytesrelation samtidigt har fallande reala inkomster och stigande inflation, kan vi kompensera oss för detta. Men den gubben går inte hem. Vad som händer visar ju också detta. Vi får avstå från 4 miljarder kronor på grund av indexkompensation, men samtidigt måste vi ta in 3 miljarder kronor genom ökade energiskatter. Vem drabbas av de höjda energiskatterna? Det är i första hand glesbygdens folk. Dessutom drabbas våra basindustrier, som också råkar vara lokaliserade i Dalarna, Värmland och Norrland. Nu är det möjligt att Ingemar Mundebo och hans kolleger inte är intresserade av att diskutera fördelningsfrågor. Låt gå för det då! Jag tillhör dem som även bakom den borgerliga regeringens åtgärder försöker finna förnuftiga tankegångar. Det enda samhällsekonomiska skäl bakom energiskatterna som jag kan finna är omsorgen om utrikesaffärerna. Men effekten på bytesbalansen blir sannolikt mycket ringa. Priselasticiteterna, som det heter på fint språk, är så låga att en ytterligare prishöjning på olja och bensin inte leder till något nämnvärt sparande. Däremot vet vi att en indexreglering leder till ökad import. Den marginella importbenägenheten ur våra disponibla inkomster är hög — det vet vi. Varenda krona i sänkt inkomstskatt leder till att importen ökar med 25 eller 50 öre. Därför är det ur betalningsbalanssynpunkt helt förkastligt att sänka inkomstskatterna, samtidigt som man ökar energiskatterna. Sanningen är helt enkelt den att vi i dag inte har råd att kompensera höginkomsttagarna för inflationen. De skattelättnader som kan komma i fråga bör hamna hos lågoch mellaninkomsttagarna. Men framför allt bör vi satsa allt för att få fart på den svenska ekonomin. Vi bör satsa alla tillgängliga resurser på framåtsyftande åtgärder. Ta de miljarder som kan finnas och satsa dem på att bygga bostäder, på investeringar och på att skaffa jobb. Ingemar Mundebo är som en skeppare som låser rodret och seglar rakt in i stormcentrum i stället för att gira undan och försöka klara hem seglatsen. Dagens svenska ekonomi är en sjuk ekonomi, en ekonomi i en grundläggande obalans.

Herr talman! Jag fick ett nöjaktigt svar på två av de tre frågor jag ställde till När det gäller generalklausulen kan jag väl denna gång — hoppas jag — ta Ingemar Mundebo direkt på orden, eftersom han säger att det bara är små förändringar som nu behöver göras i propositionsskrivandet. Då tror jag väl att han håller sitt löfte denna gång och kommer med en proposition under vårriksdagen. I sitt anförande talade Ingemar Mundebo om olika reformförslag som han tänker förelägga riksdagen. Bl. a. skulle det gälla på företagsbeskattningens och kapitalbeskattningens område. Jag vill fråga Ingemar Mundebo: Är det dubbelbeskattningens avskaffande som han därvid bl.a. tänker på? På min tredje fråga fick jag inte alls något svar. Den gällde det som Ingemar Mundebo skrivit i sin egen proposition längst ned på s. 49. Jag citerar: ”En lägre tillväxttakt i den offentliga sektorn är också nödvändig för att industrin skall kunna rekrytera den arbetskraft som behövs för en fortsatt expansion.” Vad menar Ingemar Mundebo med ”den offentliga sektorn” som skall krympas?